Herr talman! Det har uppstått vissa logiska svårigheter när det gäller att kunna försvara sveket mot Litauen. Man talar om att frågan inte är om utan när Litauen skall erkännas. Men om frågan inte är om vi skall erkänna Litauen, om man redan i dag vet att förutsättningar för ett erkännande föreligger, vad är det då som gör att man inte också i dag erkänner Litauen? Vad är det som gör att man väntar om man i dag vet att man vill göra ett erkännande i framtiden? Vad är det då som kommer emellan om inte hänsyn till andra faktorer, som man här inte redogör för? Man talar om trupperna. Men har vi inte, utrikesministern, erkänt Tjeckoslovakien, Ungern, Östtyskland och andra stater där det mot folkviljan har funnits trupper i landet? Det hänger inte ihop, det finns ingen logik i detta. Det är naturligtvis av denna anledning som jag är bekymrad över att vår utrikesminister väljer ett tarvligt angrepp mot miljöpartiet. Det är tarvligt mot Inger Schörling som person. Inger Schörling har inte diskuterat frågan om ett erkännande. Hon har definitivt inte för miljöpartiets del utlovat att vårt parti skulle avstå från att kräva ett erkännande i den stund det stod klart för oss att Litauens demokratiska parlament utropade en fri stat. Detta angrepp är tarvligt mot Inger Schörling som person och det är tarvligt mot oss som parti. Tror någon att vårt språkrör, vårt kongressvalda språkrör, går ut via TT och förkunnar miljöpartiets ståndpunkt utan att denna är förankrad i partiet? Tror någon att jag står här och håller ett tal som inte är läst av samtliga riksdagsledamöter i vår grupp? De som tror det måste bygga sin uppfattning på erfarenheter från sina egna partier. Där kanske det går till så, hos oss gör det det inte. Det vi här har sagt är djupt demokratiskt förankrat i miljöpartiet de gröna. Sten Andersson talar om behovet av enighet inom nationen. Vi skapar inte oenighet för oenighetens skull, inte på något sätt. Men vi kan inte gå med på att hela den utrikespolitiska debatten i brännande frågor skall föras bakom utrikesnämndens lyckta dörrar. Det finns ingen möjlighet till detta. Vi befinner oss inte i den sortens utrikespolitiska krisläge. Vi kommer också att ställa upp på en nationell samling om den situationen inträffar. Men nu handlar det inte om det.

Det är märkligt, och det är ganska beklämmande. Skulle ett inval i utrikesnämnden innebära att miljöpartiet tvingas till någon sorts permanent kohandelstystnad tillsammans med övriga partier, får vi nog diskutera om vårt krav på inval i utrikesnämnden kvarstår. Det kan inte vara detta som är syftet. Carl Bildt menar att det är fel att säga att EG är en atomsupermakt i vardande. Vad är det för fel att säga det? EG är en supermakt i vardande. Man håller på att bygga en politisk union, man har atomvapen och man har kärnkraft. Vad är det för fel att säga att det är en atomsupermakt — även om nio av tio medborgare skulle gilla en sådan? De kanske gillar en atomsupermakt. De gröna EG-länderna gör det inte, och det gör inte miljöpartiet heller. Det är likafullt en atomsupermakt även om en stor del av medborgarna råkar gilla den. Vi vill inte ansluta oss till USA, trots att det är ett demokratiskt land. Vi vill inte ansluta oss till Sovjetunionen, trots att det håller på att bli en demokrati. Vi vill inte ansluta oss till någon supermakt, och definitivt inte till en atomsupermakt. Det brast litet grand i logiken i det resonemang som fördes. Däremot skulle det kunna finnas en viss grad av logik i det Carl Bildt sade om det amerikanska inbördeskriget. Det var just det jag försökte förklara. Frågan är vad som kan vara en förevändning för en stormakt och var gränsen går till kryperi. Klara signaler om att Sverige erkänner de stater som själva förklarar sin självständighet kan, menar vi, inte tjäna som förevändning. Motioner av den typ som moderata samlingspartiet har väckt är en krigsförklaring — med fredliga medel förutsätter jag, men dock — mot hela det sovjetiska samhällssystemet, inte bara mot diktaturen utan mot hela samhällssystemet. Det är ett hot mot en massiv västlig invasion för att exploatera det som hänt. Detta är en motion i 23 punkter i vilken man inte säger ett enda ord om fria folks fria stater i Östeuropa, men man talar väldigt mycket om västliga företags frihet att exploatera. Detta är en borgerlig kontrarevolution. Men det skall sägas till protokollet: Carl Bildt har inte skrivit under den här motionen. Det är en motion från utrikesutskottets moderata ledamöter. Det skulle hedra Carl Bildt att han med dessa krumbukter i själva verket tar avstånd från denna unikt skandalösa motion från moderaterna.

Herr talman! Jag vet att det finns personer som anser att Per Gahrton har ett visst underhållningsvärde när han deltar i riksdagsdebatten. Det är möjligt att så är fallet, men det är väl under sådana förhållanden där som det stannar. Jag frågade vad Per Gahrton menade med att EG är en atomsupermakt, och han kommer tillbaka och meddelar att EG har atomvapen. Hur är det i längden möjligt att från denna talarstol i denna kammare föra vad som skall vara en demokratisk och civiliserad dialog med en person som så totalt ignorerar vad som är av alla känd verklighet? Det är genant att behöva från riksdagens talarstol påpeka för en ledamot från ett riksdagsparti i en utrikespolitisk debatt att EG inte har atomvapen, men så är det. EG har inte atomvapen. Jag vill be Per Gahrton att lära sig något om verkligheten. Tala om det Europa som är! Håll den där typen av billig retorik till de allra minsta partimötena! Där finns det kanske någon liten anhängare som kan övertygas med den typen av grotesk osaklighet, men här hör den inte hemma. EG är de facto de demokratiska västeuropeiska staternas ansträngning att för det första säkra freden — det var så det började — och för det andra att bygga en frihet och en välfärd som inte är möjlig om man inskränker sig till de gamla nationalstaternas ramar. I detta samarbete är, Gudrun Schyman, nio av tio västeuropeer med. Bland dessa nio av tio, oavsett vilken tvål de använder, ingår också de västeuropeiska kommunistpartierna. Jag skall inte ta ställning till deras skönhet — den är ibland något tvivelaktig. De håller för närvarande på att tvätta sig — det finns åtskilligt som behöver tvättas av i deras förflutna — men de står i alla fall upp i Europaparlamentet och arbetar för att utveckla detta EG-samarbete. Sveriges dilemma — och det är ett problem — är att vi står utanför. Vi får anpassa oss i efterhand, och det är besvärligt från demokratiska och principiella utgångspunkter, men det är det val som bl.a. ni har drivit fram för Sveriges del. Jag hade önskat ett annat val. Då hade vi varit med om att diskutera och debattera och att fatta beslut, vilket hade varit långt lättare. Vad gäller vpk har detta dock inte varit förenligt med den öststatsorientering som vpk haft i sin utrikespolitik, och vad gäller miljöpartiet är det oförenligt med både den allmänna isolationism och närmast Khadaffi-orientering som utmärker miljöpartiets utrikespolitiska profil. Så några få ord om Baltikum och utvecklingen där. Det gäller — jag upprepar det — en av de viktigaste, svåraste och långsiktigt mest betydelsefulla situationer som svensk utrikespolitik har stått i på mycket länge. Även på denna punkt vill jag beklaga att Per Gahrton har fört in uttrycket ”inbördeskrig” i debatten. Han har nu dragit paralleller med det amerikanska inbördeskriget när han diskuterat vad som kommer att inträffa i Baltikum. Den typen av yvighet och oförsiktig retorik tycker jag att alla i denna viktiga stund skall undvika, och jag vet att man betackar sig för den på andra sidan Östersjön, där man målmedvetet, med stor skicklighet och beundransvärt mod kämpar för sin frihet. Det finns sådant som vi kan och bör göra. Jag tycker att utrikesministerns uttalande var bra. Är det bra, skall man också säga det. I uttalandet redovisades klart och tydligt att i konflikten mellan makten i Moskva och rätten hos esterna, letterna och litauerna står Sverige på rättens sida och utgår från att makten förr eller senare på ett eller annat sätt kommer att vika. Det var ett viktigt utrikespolitiskt ställningstagande. Jag tycker att vi kan gå vidare med en emissarie. Det är ett känsligt steg, som kan diskuteras från principiella utgångspunkter. Jag tycker att vi skall ha den djärvheten, och jag tycker också att Sverige skall vara redo att spela en roll i de viktiga diskussioner som nu kommer att föras inför Helsingforskonferensen mellan de 35 staterna. Det är där som jag tror att avgörandet kommer. Per Gahrton säger vidare: Ni har förespeglat dem någonting annat. Nej, det har vi inte. Det var för någon månad sedan som jag träffade Landsbergis, och då diskuterade vi bl.a. detta. Det var bara några dagar sedan som jag träffade den samlade ledningen i Estland, alla grupperingar från kommunistpartiet till oberoende och självständighetspartiet. Jag redogjorde då mycket tydligt för vad jag tycker är Sveriges politik och skall vara Sveriges politik, för vad vi kan göra och vad vi kommer att göra, för våra möjligheter och våra begränsningar, och det uppskattades. Vad man där i dag vill ha är klara besked om realiteter. De där borta har i den kamp som de står inför ingen som helst nytta av osakliga yvigheter som man inte kan leva upp till. Vad de efterlyser från sina vänner och grannar är stadga, styrka, konsekvens och kontinuitet, och kan vi ge dem det stödet genom en saklig, bra och nationellt förankrad svensk utrikespolitik, skall vi göra det, men tala inte om inbördeskrig och förfall inte till allmänt fäktande! Då skapar Per Gahrton problem och skadar dem som han talar så vackert om.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för klargörandet beträffande den tysk-tyska frågan. Jag tackar också för beskedet beträffande besöket från Israels president. Min fråga var vad det blev av den svenske utrikesministerns medlingsansträngningar. Det började ju så bra, men sedan har det varit tyst, och det beror på att utrikesministern har ägnat sig åt tyst diplomati. Ja, det är en tröst som vi tar fasta på. Det var inte direkt tyst diplomati som utrikesministern ägnade sig åt när Yassir Arafat var i Sverige. Andra uttryck kommer väl bättre till pass därvidlag. Jag antar att det också blir en del ståhej nu när Israels president kommer hit. Det är ett välkommet besked. Man kan dock misstänka att det har dröjt därför att relationerna till Israel inte har vårdats på samma sätt som relationerna till PLO. Om nu en vändning därvidlag har inträffat och detta besök är resultatet av det, är det så mycket mera välkommet. Det tog lång tid och det fanns många frågor, men när beskedet väl kom var det välkommet. Herr talman! Gudrun Schyman valde det gamla knepet att höja rösten när argumenten tryter. Inte ett ord hade hon dock som förklaring till världskommunismens fall och inte ett ord till försvar för varför de svenska kommunisterna ägnade sig åt skriftställeri tillsammans med Ceausescu och försvarade Berlinmuren. Nu tar hon avstånd från kommunismen och är på jakt efter en annan ideologi. Good hunting, Gudrun Schyman! Ur kommunismens källor finns inget mer att hämta. Den som vill övertyga sig om det behöver inte gå till utländska kommunisters program utan det räcker att gå till det svenska kommunistiska partiets program — något mera föråldrat är svårt att hitta. I det programmet kan man läsa att det i flera länder har börjat byggas socialistiska samhällen. För varje parti som arbetar för en socialistisk omvandling är det en uppgift att kritiskt granska och dra lärdom av erfarenheterna av utvecklingen i de socialistiska länderna. En sådan granskning är ägnad socialismens framtid och förverkligandet av marxismens frihetsidéer. De lärdomar man har dragit är just att när man får och kan i fria val så vänder man de frihetsidéerna ryggen och skakar av sig den ideologin. Man kan vidare läsa i vpk-s program att socialismen som ekonomi uppvisar storslagna resultat när det gäller att resa länder ur underutveckling och fattigdom och omskapa dem till industrialiserade välfärdsstater. Den lärdom vi har dragit är att denna marxistiska och leninistiska ideologi har lagt ekonomier i ruiner och fångat människor i förtryck och förnedring. Det är lärdomen vi har att dra. Det är inte att undra på att man är på flykt ifrån en sådan ideologi. Då är Gudrun Schyman glad, säger hon. Hon är glad när statyer av Lenin — utan Lenin skulle det inte finnas någon kommunism — lyfts bort med lyftkranar ifrån torg och mötesplatser. Försök att tänka er in i hur det skulle kännas om statyn av en lärofader för någon annan ideologi lyftes bort och man skulle uttrycka sin glädje över det. Föreställ er att jag skulle vara glad om en lyftkran kördes fram på Jarlaplan här i Stockholm och lyfte bort statyn av Karl Staaff eller att jag skulle vara glad därför att de som har byggt upp demokrati och välfärd i Sverige skulle visa sig ha i grunden fel. I en sådan situation skulle jag gå och gömma mig, och jag skulle vänta länge innan jag gav politiska råd och lade fram synpunkter på hur svensk inrikesoch utrikespolitik skall utformas. Gudrun Schyman frågar hur vi kan vara så förmätna att vi nu stöder demokratier och fria ekonomier i Östeuropa. Vi gör det därför att vår erfarenhet är att demokrati ger människor upprättelse, skapar fria människor och välfärd och därför att vi vet att medborgarna — människorna i dessa länder — ber oss stödja just en sådan utveckling. De ber oss komma till hjälp och stöd just nu när de äntligen har fått chansen, rätten och möjligheten att skapa fria stater, fria demokratier, en framtid i frihet. Det är därför, Gudrun Schyman, som vi nu är så ”förmätna” att vi vill hjälpa dem en smula.

Herr talman! Först skulle jag bara vilja göra en sista liten kommentar när det gäller erkännandefrågan. Jag gissar att vi kommer att få många tillfällen att återkomma till den. Jag kan dock bara konstatera att miljöpartiet uppenbarligen inte delar grundsynen om vilka principer som skall gälla i fråga om erkännande. Det har framgått ganska tydligt av Per Gahrtons inlägg. Jag erinrar mig också — jag tror i alla fall inte att jag missminner mig — att miljöpartiet krävde att vi skulle erkänna Palestina när den staten utropades. Inte heller i det fallet är våra kriterier uppfyllda. Det är bara att konstatera att miljöpartiet i denna fråga har en egen syn, som skiljer sig från vad alla övriga partier står för. Då är det naturligtvis en realitet. Jag hoppas vidare att vi snart skall kunna återkomma till denna fråga och nå positiva resultat. Jag tror att det är viktigt att vi får en dialog på lämpligt sätt och på lämplig nivå mellan den svenska regeringen och den litauiska regeringen, så att man kan undvika alla missförstånd om den svenska linjen och så att vi verkligen underlättar ett så tidigt svenskt erkännande som över huvud taget är möjligt. Man kanske t.o.m. skulle kunna tänka sig att inbjuda Litauens president, Landsbergis, och ge honom samma mottagande som vi nu har gett Nelson Mandela. Det skulle också kunna vara ett sätt att göra en bra politisk markering. När det gäller våra relationer till Östeuropa i övrigt har jag kunnat konstatera att vår utrikesminister är en man, som har en utomordentlig förmåga att hålla masken. Det måste vara en tillgång i dessa diplomatiska arbetsuppgifter. I tidigare replik fick vi höra Sten Andersson läsa upp ett litet avsnitt om solidaritet med tredje världen, där han bl.a. sade att vårt engagemang för Östeuropa inte får ske på bekostnad av vår solidaritet med tredje världen och att det inte finns någon motsättning mellan dessa båda engagemang. Utrikesministern inte ens så mycket som rodnade på örsnibbarna medan han sade detta, trots att vi alla vet att verkligheten är den motsatta. Vårt stöd till Östeuropa sker på bekostnad av stödet till tredje världen. Pengarna tas från den pott som vi annars skulle ha ägnat åt länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Det finns en motsättning mellan dessa båda engagemang, med den uppläggning som regeringen har valt. Detta är anmärkningsvärt och allvarligt. Regeringen har skapat en motsättning mellan solidaritet med tredje världen och solidaritet med Östeuropa. Detta är djupt beklagligt. Man kan bara hoppas att regeringen så snabbt som möjligt skall ta sig ur den situationen. Jag hoppas naturligtvis också att riksdagen skall vara beredd att rätta till detta. Det går inte att skylla på de ekonomiska begränsningarna, eftersom detta är en fråga om prioritering. Centern har lagt fram ett budgetalternativ, som är starkare än regeringens men som ger utrymme för ett kraftfullare Östeuropabistånd, vilket inte sker på de fattiga ländernas bekostnad. Politik är att vilja, utrikesministern. Det gäller även i denna fråga. Till sist skulle jag också vilja göra en kommentar till den debatt som här har förts om våra relationer till EG och till den europeiska integrationen i Övrigt. Som jag konstaterade i mitt inledande anförande måste målet för den svenska utrikespolitiken vara att främja en alleuropeisk gemenskap, inte bara en västeuropeisk. Det står helt klart att EG knappast har förutsättningar att bli basen för denna alleuropeiska gemenskap och inte heller ambitionen att bli det. EG omfattar drygt en tredjedel av Europas stater och har inte någon större längtan efter att utvidgas. I stället för att geografiskt bredda sig är EG:s ambition mycket tydlig att fördjupa sig i riktning mot en politisk union. Jag tycker vi skall visa respekt för detta. Det är EG:s vilja och ambition att gå den vägen. Vi skall inte kräva att EG försöker gå en annan väg. Vill vi skapa en alleuropeisk gemenskap måste vi finna ett annat forum. Jag tror att EES skulle kunna bli det forumet. Det är i alla fall en möjlig väg att gå. Vi främjar alltså inte den alleuropeiska gemenskapen genom att ansluta Sverige till EG. Men vi främjar den inte heller genom den typ av isolationistisk politik som miljöpartiet och, såvitt jag förstår, också vpk är anhängare av, genom att inte alls delta i den europeiska integrationsprocessen. Jag tror att Sverige hittills har valt en väg som är framgångsrik, som tillgodoser våra intressen och också ett större europeiskt perspektiv, om vi lyckas. Låt oss satsa helhjärtat på att detta skall lyckas. Det är intressant när det här talas om att Sverige skulle bli en randstat. En sådan debatt förs också i ett annat land, nämligen i Storbritannien. I Storbritannien är man mycket rädd för att landet skall bli en randstat i EG. Man är rädd för att Tyskland och i någon mån Frankrike kommer att dominera. Då kan vi tänka oss Sveriges roll i EG, med 2 70 av Västeuropas befolkning. Det är i EES, där vi kan bibehålla vår självständighet, som vi bäst kan tillgodose våra intressen och vår självbestämmanderätt.

Herr talman! Sten Andersson säger att engagemanget i öst inte får ske på bekostnad av engagemangen för u-länderna. Jag tycker att det är en bra deklaration, men det är tråkigt att den inte följs upp i praktiken. I praktiken ser det faktiskt ut så, att de biståndspengar som skall användas till u-länderna i dag till en del används till bistånd till öst. Jag antar att utrikesministerns försäkran på denna punkt kommer att innebära att det blir förändringar, att finansieringssättet förändras och också att nivån höjs. Utrikesministern sade också att avspänning lösgör resurser till andra saker, till att arbeta med de stora globala hoten, som är de reella hoten i dag — underutvecklingen, svälten, de stora ekologiska hoten. Jag delar den uppfattningen. Men jag begriper inte varför inte samma resonemang kan gälla i Sverige. Varför skulle inte avspänning och nedrustning i Sverige också kunna lösgöra resurser till ekonomiskt och ekologiskt samarbete och ökat bistånd till tredje världens länder? Varför gäller vissa resonemang inom säkerhetspolitiken bara utanför landets gränser och inte innanför? Det är en genomgående hållning från utrikesdepartementet. Jag kan inte förstå logiken i detta. Till Carl Bildt skulle jag vilja säga att jag är medveten om att också kommunistiska och socialistiska partier deltar i det samarbete som försiggår inom EG. Det är självklart! De verkar i länder som är medlemmar i EG, i NATO. Det vore orimligt att de skulle ställa sig utanför, när hela deras land deltar. Men det de gör, inom ramen för EG, är att kämpa för den typ av förslag och förändringar som vi i Sverige, liksom de som verkar inom andra kommunistiska och socialistiska partier runt om i världen, kämpar för: jämlikhet, rättvisa och solidaritet. De framför också ganska skarp kritik och bedriver propaganda därför att dessa frågor är så åsidosatta i EG-samarbetet. Detta har hotat att spoliera framfarten, takten i det ekonomiska integrationsarbetet, om man inte gör någonting åt det hela. Detta är antagligen Carl Bildt medveten om. Det innebär inte att vi tar ställning på samma sätt som de, nämligen genom att gå in och driva dessa frågor. Vi driver dem utanför. Vi är ett kommunistiskt och socialistiskt parti i ett neutralt land. Vi tycker att det finns ett stort värde i att hävda Sveriges neutralitet, inte minst för vår möjlighet att delta i nedrustningsprocessen i världen. Detta är anledningen. Vi gör naturligtvis självständiga bedömningar. Vi hjälper varandra. Vi samarbetar i dessa frågor. Så till Ingemar Eliasson. Jag höjde inte rösten därför att jag hade brist på argument. Om jag möjligen höjde rösten så att det slog lock för öronen på Ingemar Eliasson, är det att beklaga. Då får han väl gå till snabbprotokollet i morgon. Jag sade så här: Naturligtvis vänder människorna regimen ryggen i de stater som har levt under diktatur och förtryck utan demokrati och mänskliga rättigheter. Dessa regimer har kallat sig kommunistiska. Det rimmar inte med den ideologi som vpk företräder, på inget sätt. Vi företräder en demokratisk socialism. Vi företräder ett pluralistiskt samhälle med flerpartisystem. Jag är medveten om att de delar av vårt partiprogram som Ingemar Eliasson läste upp kan tyckas föråldrade utifrån den utveckling som har skett. Jag är också en av dem som i partiledningen har tagit initiativ till att förändra partiprogrammet utifrån den utveckling som har varit och de insikter vi har. Jag upprepar att jag skulle välkomna samma ödmjukhet, samma möjligheter till förnyat tänkande också från de andra partierna här i Sveriges riksdag. Jag skulle välkomna ett accepterande av att det fortfarande i stor utsträckning finns människor i de östeuropeiska länderna som vill slåss för de socialistiska idealen, en ideologi som förespråkar jämlikhet, rättvisa och solidari tet, som vill ha slut på de orättvisor, den ofrihet och det förtryck som också finns i de kapitaliska länderna. Den ideologin går jag inte på jakt efter. Den finns. Slutligen skulle jag vilja säga något till Pär Granstedt när det gäller den Europeiska gemenskapen, där vi till stor del är kritiska på samma punkter. Vi för inte en isolationistisk politik. Vi är mer kritiska än centerpartiet till det förestående eller pågående EES-samarbetet. Anledningen till det är att det inte kan föras nåagon fri och demokratisk debatt i dessa frågor. Det är ett evigt hemligstämplande och undanhållande av information. Regeringen har visat ovilja att diskutera de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska konsekvenserna av EG:s konstruktion, en ovilja att öppna hela debatten om neutralitetspolitiken och dess konsekvenser för EG-samarbetet. Det är det vi är kritiska mot. Vi hävdar att det inte kan fortgå på detta vis. Vi vill ha papperen på bordet. Vi vill ha en öppen och fri debatt om EG-frågan, där man också tar upp dess långsiktiga konsekvenser. Den smyganpassning som i dag pågår är ju oåterkallelig. Vad gör vi när dessa förhandlingar inte slår väl ut, Pär Granstedt? Vad skall vi då säga? — Oj då, vi gjorde visst fel. Nu måste vi backa. Hur skall vi dra oss ur den ekonomiska integration som redan har skett? Hur skall vi backa de steg som vi redan har tagit? Det är en omöjlighet! Vi målar in oss i ett hörn. Resultatet kommer att bli att vi säljer ut vår neutralitet till marknadskrafternas fromma.
Herr talman! Först vill jag notera att ingen talare upprepade förlöpningarna mot Inger Schörling och miljöpartiet, så vi kan dra ett streck över det. Sten Andersson säger att ett diplomatiskt erkännande inte är någon kärleksförklaring. Vi vet det. Vi har det fullständigt klart för oss. Men om man, trots att förutsättningarna föreligger, inte utfärdar ett diplomatiskt erkännande, måste det uppfattas som motsatsen. Om man, som flera av de partier som står bakom samma beslut, kan säga att det inte gäller om utan när, då har man sagt att förutsättningarna föreligger, men att det finns någon sorts mystiska skäl till att vi ännu inte vill komma med ett erkännande. Då kan det gärna inte uppfattas som annat än motsatsen till en kärleksförklaring. Det finns väl ändå ingen som tror att ett land som utropar sig som självständigt, talar om att den gamla grundlagen inte längre gäller och att man nu är en självständig republik, inte vill bli erkänt. Det har antytts här i debatten att man inte har skickat speciella, extra depescher om att man vill bli erkänd. Det är en märklig diplomatisk praxis, att självständighetsförklaringen i sig själv inte skulle vara ett tillräckligt budskap om att man i nästa steg givetvis vill ha ett erkännande. Det vore helt absurt annars. Ja, Carl Bildt, jag kan inte återgälda det beröm jag fick om att jag har underhållningsvärde. Jag har aldrig träffat någon som sagt att Carl Bildt har underhållningsvärde här i talarstolen. Men det han säger här är ofta mycket farligt.

Det är ju ren formalism att förneka att EG är en atomsupermakt i vardande, som sagt. Den är inte färdig än, men den håller på att bildas. Jag tror att Carl Bildt har allvarliga problem. Han har fått kritik i den moderata pressen, han har inte levt upp till deras förväntningar när det gäller Litauen. Han säger nu att han inte har skapat några förväntningar. Vad sade då Carl Bildt när han var i Baltikum? Klandrade han Landsbergis för att denne ägnar sig åt isolationism, för att han vill ha nationell suveränitet, för att han ägnar sig åt 1800-talsmässiga nationalistiska begränsningar, för att han vill ha en självständig stat och liknande saker som han häver över oss därför att vi väldigt modest vill bevara ett visst svenskt självbestämmande inför framtiden, därför att vi inte vill bli underordnade en atomsupermakt i vardande? Sade Carl Bildt alla dessa saker, eller vilka besked gav han? Vilka besked har Carl Bildt gett om den beryktade moderatmotionen? Den har han hållit helt tyst om. Är det den som ligger och trycker i bakgrunden? Den moderatmotionen handlar om att jag talar om inbördeskriget. I ena stunden är det jag säger här i talarstolen av underhållningsvärde, i den andra kan det skapa våldsamma förvecklingar i öststaterna. Jag tror att de kan läsa innantill — ecce, jag har sagt vad jag har sagt! Men denna motion är uttryck för Sveriges största oppositionspartis politik så länge inte partiledaren tar ställning till den. Det är en krigsförklaring där man vill, icke befria de baltiska folken från Sovjetväldet, utan införa kapitalismens institutioner i stor skala i hela Sovjetsamhället, där man betecknar det som pågår som en borgerlig kontrarevolution som man jublar över. Det är de facto vad moderaterna skriver. Det vore intressant att få klart om Carl Bildt står bakom den motionen eller inte, eftersom han inte har skrivit under den. Det kan dess värre tänkas att Carl Bildt står något närmare ministerposter än vad miljöpartiet de grönas representanter gör. Det kan tas som förevändning för en supermakt som vill slå till att det kommer en massiv systemförändrande, ideologisk attack stödd av det västerländska kapitalet som skall exploatera Sovjetväldets bekymmer. Det är verkligen att provocera Ligatjovarna. Herr talman! Det verkar som om miljöpartiet är det enda parti som har en konsistent grundsyn som håller även i besvärliga lägen. Vi har alltid i alla lägen tagit ställning för den lilla skalan: för småföretagen, för kommunal självstyrelse, regionalt självbestämmande och de små folkens rätt till självbestämmande, och det gör vi också i detta fall. Det leder till en konsekvent politik för de små folkens självbestämmande och mot supermakterna, de må sedan återfinnas i öst eller väst. Vi strävar tillsammans med gröna över hela Europa och mer och mer över hela världen efter en värld utan supermakter. Det som nyligen verkade helt utopiskt är inte längre utopiskt. Det är faktiskt den mest realistiska politiken när den utgår från att supermakternas tid är förbi. Jag tror det skulle tjäna många syften — fredens och Sveriges — att anpassa Sveriges utrikespolitik till realiteten att supermakternas tid är förbi.

Herr talman! Nu går utrikesdebatten in i andra andningen, och de som nu kommer att tala har kortare taletid och kortare repliktid till förfogande. Det innebär att vi inte avser att vara heltäckande utan väljer att ta upp några enstaka ämnen. Jag vill erinra om att vi så småningom i olika betänkanden från utrikesutskottet återkommer här i riksdagen till flera av de ämnesområden som utrikesdeklarationen nämner. Det gäller bl.a. frågorna om Östeuropa och de problem som diskuterats när det gäller huruvida det föreslagna biståndet till Östeuropa skulle innebära att vi sviker tredje världen. Den debatten skall vi föra här i kammaren den 2 maj mot bakgrund av ett betänkande från utrikesutskottet. Herr talman! Låt mig till att börja med framföra ett tack till riksdagens talman för den högtidsstund han beredde oss i går då Nelson Mandela talade i Sveriges riksdag. Enligt Mandelas egen uppgift var det första gången i hans liv som han talade i ett parlament. Det var en stor upplevelse för oss alla. Jag vill gärna, som de andra partiernas företrädare har gjort, å min riksdagsgrupps vägnar deklarera hur oerhört betydelsefullt vi upplever detta besök och hur angeläget vi anser det vara att man snarast kan komma i gång med förhandlingar som leder till att apartheidsystemet avskaffas. I en debatt vi för några veckor sedan förde i Europarådet framförde ledamoten Ragnhild Pohanka ett påstående som jag tyckte var litet underligt, och jag lovade då att ta reda på om hon hade rätt. Det gällde Turkiet. Jag kan nu konstatera att Ragnhild Pohanka i allt väsentligt hade rätt. Sju turkiska socialdemokratiska riksdagsmän deltog i en konferens i Paris om kurderna. När de kom hem blev de ställda mot väggen i det socialdemokratiska partiet och tvangs att lämna det. En kommission i det turkiska parlamentet har därefter föreslagit att de skall berövas sin parlamentariska immunitet. Herr talman! Jag vill vädja till de representanter på den turkiska ambassaden som kommer att läsa detta protokoll att verka för att det turkiska parlamentet inte genomför kommissionens förslag. Om man genomför kommissionens förslag så är det ett mycket allvarligt brott mot det parlamentariska regelsystem som alla Europarådets länder har skrivit på och förbundit sig att tillämpa. Det måste vara en grundläggande rättighet för alla valda parlamentariker att delta i de konferenser de önskar utan att parlamentet självt skall utesluta dem, eller ens tänka på att utesluta dem, och beröva dem deras parlamentariska rättigheter. Herr talman! I söndags blev en demokratiskt vald president installerad i Chile. Jag hade förmånen att representera riksdagen som observatör då valet ägde rum. Jag vill gärna inför kammaren intyga att det var en stor personlig upplevelse att få vara med om det valet och känna den oerhörda entusiasm som Chiles folk visade inför detta fria val. Självfallet hade jag möjlighet att följa bara en del av valproceduren, men det var ett mycket starkt intryck att allt gick lugnt, stillsamt och städat till på en valplats där 46 000 människor röstade och att ofattbart många människor personligen engagerade sig i valproceduren, inte bara som väljare utan som valarrangörer. Jag tror knappast det finns så många politiskt aktiva människor någon annanstans. De hade uppgiften att sköta valet. Oppositionen och den tidigare regeringssidans representanter deltog i skötseln av valet och genomförde det på ett utomordentligt mönstergillt sätt! Det finns anledning att nu, liksom jag gjorde i ett tal i Chile i samband med valet, hälsa den chilenska staten välkommen i de demokratiska ländernas krets. Jag hoppas att vi tillsammans med chilenare skall ha möjligheter att i olika internationella fora spela en roll i kampen för mänskliga rättigheter. I utrikesdeklarationen talas det om Europarådets betydelse, och den har vi understrukit flera gånger i Sveriges riksdag. Vi har också understrukit betydelsen av att Europarådet nu utvidgar sitt medlemsantal, så att även de östeuropeiska staterna successivt i någon form kommer in i Europarådet. För att bli fullvärdiga medlemmar måste länderna ha fritt valda parlament och demokratiska institutioner i enlighet med Europarådets stadgar. Jag hoppas att det snart skall bli möjligt för dessa länder att ansöka om medlemskap och upptas som medlemmar. Det står även i deklarationen att Europarådet kan vara ett viktigt organ för kontakter med säkerhetskonferensen. Det tycker jag är riktigt. Men jag vill på en punkt sätta ett frågetecken. Det finns de inom Europarådets ledning som gärna skulle vilja förvandla Europarådet till ett ESK-parlament, där även säkerhetspolitiska frågor skulle diskuteras. Jag tror att det vore mycket olyckligt. Europarådet skall även fortsättningsvis ha som sin väsentliga uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter, slå vakt om lagstiftningen i de egna länderna och söka vidga känslan för grundläggande mänskliga rättigheter på andra håll i världen. Det är det grundläggande för Europarådet, och det vore mycket olyckligt om Europarådet blev ett forum för säkerhetspolitiska diskussioner. Därför vänder jag mig mot tanken på att man skulle förvandla Europarådet till något slags ESK-parlament. Jag läser inte in det i utrikesdeklarationen, men jag vill ändå ta detta tillfälle i akt att varna för att man på det sättet förändrar Europarådets regler och sätt att fungera. Jag vill vidare säga att ett par partier här i riksdagen har beklagat att de inte har möjlighet att delta i utrikesnämndens sammanträden. Jag är ordförande i riksdagens valberedning och har därför varit engagerad i dessa frågor. När vi efter det förra riksdagsvalet valde utrikesnämnd framfördes önskemål från vpk och miljöpartiet att få plats i utrikesnämnden. Men konstitutionen reglerar hur platserna skall fördelas, och mandatantalet för dessa partier räckte inte till för att de av egen kraft skulle komma in i utrikesnämnden. Förutsättningen för medlemskap hade då varit att något annat parti hade avstått från en plats och erbjudit den till icke representerat parti. Och det var inte något parti som var berett att göra detta. Det var resultatet av de överläggningar som föregick valet. Ett parti måste ha ett betydligt större antal riksdagsledamöter för att få plats i den utrikeshämnd som endast har nio valda ledamöter. Jag vill också, herr talman, konstatera att riksdagen vid två tillfällen har antagit grundläggande regler för förhandlingarna med den Gemensamma marknaden. Och det som nu sker på en lång rad olika nivåer är ett uppföljande av riksdagsbeslut. Jag anser därför att det finns anledning att konsta tera, som det står i regeringsdeklarationen och som vi känner från den praktiska verkligheten, att regeringen nu på alla punkter uppfyller de krav som riksdagen har ställt på regeringen för att förhandla fram ett så nära samarbete som möjligt med den Gemensamma marknaden. När det nu riktas kritik och attacker mot detta arbete vill jag erinra om att det är en mycket stor majoritet av Sveriges riksdag som vid bägge tillfällena har stått bakom detta krav att få så nära kontakter som möjligt med den Gemensamma marknaden utan att medlemskap för den skull nu är aktuellt. Det som regeringen gör är alltså endast att genomföra de beslut som riksdagen har fattat. Det finns ingen anledning att i något avseende rikta kritik mot regeringen för detta. Jag vill, herr talman, sluta mitt inlägg med ytterligare några ord om ett annat stort och tragiskt ämne, nämligen utvecklingen i Etiopien. Det är nu t.ex. inte möjligt att utöva ett reguljärt biståndsarbete i Etiopien. Så trasig och så svår är situationen. Och vi tvivlar också i hög grad på att det kommer att vara möjligt att föra in katastrofbistånd till de miljontals människor som nu hotas av svältdöden i torkans spår. Många av oss upplevde i Etiopien den förra torrkatastrofen och såg hur oändlig tragedin var. Vi står nu på tröskeln till motsvarande elände, en av de förfärligaste händelserna i vår moderna historia i världen. Det vilar ett tungt ansvar på den etiopiska regimen att få slut på kriget och se till att vanlig internationell kontakt kan upprättas, så att katastrofen kan lindras. Jag beklagar att det inte har varit möjligt att nå resultat vid de överläggningar som har förekommit. Det är djupt tragiskt, och, herr talman, om den etiopiska regimen inte löser dessa problem kommer vår tid med alla våra resurser och alla våra enorma möjligheter att drabbas av en av historiens mest tragiska katastrofer.

Herr talman! De frihetens vindar som blåser över Europa för också med sig en positiv utveckling i den tredje världen, i utvecklingsländerna. Medan det under 60 och 70-talen tragiskt nog var den marxistiska enpartistaten och socialismen som blev till inspirationskälla för många av de nya styrande i den tredje världen, så är det nu återigen frihetens, demokratins och marknadsekonomins ideal som blir till ledstjärna för utvecklingen. Hur kraftigt den socialistiska planhushållningens kollaps i Östeuropa påverkar de globala idéströmningarna visas av att t.o.m. de kvarvarande tyrannerna finner för gott att åtminstone i ord omfatta marknadsekonomins principer. Så har Etiopiens diktator Mengistu nyligen förklarat att landet skall reformeras i marknadsekonomisk riktning. I Vietnam pågår också sedan en tid vissa marknadsekonomiska reformer. Bara på Cuba och i Albanien tycks den kommunistiska istiden fortsätta ostörd. På Cuba hamnar man numera i fängelse om man läser den sovjetiska tidskriften Sputnik, allt enligt uppgift i dagens nummer av Dagens Nyheter. Som de tragiska händelserna i Kina i fjol visar måste ekonomisk frihet få åtföljas av politisk och vice versa. Människorna inser själva att politisk och ekonomisk frihet hänger samman. Utifrån skilda utgångspunkter har folken i Chile och Nicaragua i fria val valt demokratins väg. I Namibia har fria val genomförts framgångsrikt, och landet beträder nu självständighetens väg. I apartheids Sydafrika pågår mäktiga förändringsprocesser. När det gäller den fortsatta politiken mot Sydafrika finns det anledning att överväga denna mot bakgrund av de betydelsefulla steg som under den senaste tiden har tagits i riktning mot förhandlingar och nationell försoning och den betydande risk som också finns för ett bakslag i reformprocessen. Det är viktigt att omvärlden stimulerar en utveckling mot demokrati i Sydafrika och inte stärker de krafter som vill behålla apartheid. Också i Västafrika reses, enligt färska rapporter, kraven på ökad politisk frihet. Herr talman! Östeuropas folkliga revolution till förmån för friheten är inte bara en idémässig inspirationskälla. Den leder till djupgående förändringar i det världspolitiska klimatet. För många konfliktdrabbade utvecklingsländer innebär detta att nya möjligheter till konfliktlösning och en framtid i fred öppnar sig. Mycket konkret märker en del stridande parter redan i dag av minskade vapenleveranser från Östeuropa och hemkallade militära rådgivare. Hemliga poliser får inte längre stöd av Östtyskland och andra. Nya möjligheter borde öppna sig för utvecklingsländerna att minska sina militära utgifter och att använda dessa medel till fredlig utveckling. De nya strömningarna till förmån för marknadsekonomi och demokrati i den tredje världen öppnar självfallet också stora möjligheter för svensk utvecklingshjälp på 90-talet. Det blir av stor vikt för oss att tillse att den svenska utvecklingshjälpen stöder reformprocesserna, att den bistår i framväxten av marknadsekonomin, att den uppmuntrar uppkomsten av ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle. Alltför mycket av svenskt bistånd har ju hitintills pumpats in i statliga strukturer i socialistiska enpartistater och har därmed i betydande utsträckning förötts. 90-talet, som det ter sig i dag, borde ge nya möjligheter härvidlag. Genom de nya frihetssträvandena i utvecklingsländerna borde möjligheterna öka att ge ett meningsfullt bistånd som verkligen stöder en välfärdsutveckling för folkflertalet. Det sägs att utvecklingsländerna nu oroar sig för att industriländernas intresse i alltför hög grad skall koncentreras på Östeuropa och att utvecklingsländerna därmed skall glömmas bort. Jag menar att detta är ett kortsiktigt synsätt. Ju snabbare Europa lyckas lösa sina egna problem och utveckla en gemensam stark ekonomi, i desto bättre skick kommer Europa att vara att som en stark och frihandelsvänlig handelspartner köpa u-ländernas produkter och bistå i deras utveckling. De investeringar som väst nu gör i reformländerna i Östoch Centraleuropa kommer litet på sikt också utvecklingsländerna till godo. Västeuropa måste nu visa att man är beredd att motsvara de förhoppningar om hjälp, kunskap och resurser som folken i Östeuropa hyser. Västeuropa måste visa sin solidaritet med de europeiska grannländer som under så lång tid lidit under det kommunistiska förtrycket bakom järnridån. Det är beklagligt, herr talman, att just vi i Sverige, som själva har så mycket att vinna på att våra nära grannländer återigen blir en del av den demokratiska gemenskapen, skall ha så svårt att komma ur startgroparna och inleda ett brett upplagt och omfattande samarbete och kontaktutbyte. Den gula promemoria som utrikesdepartementet presenterat här i dag ändrar faktiskt ingenting i detta mitt omdöme. Det understryker snarast hur svårt regeringen har haft att samla sig till att för riksdagen presentera ett ge nomarbetat Östeuropaprogram. I stället för en proposition har vi nu fått en promemoria från UD. En hastig genomläsning visar att denna promemoria innehåller en blandning av regeringsbeslut och något som mera har karaktären av allmänna tankegångar. Jag skulle gärna vilja ta ett exempel på detta. På s. 28 i denna gula promemoria talas om att det vore intressant att intensifiera och stödja samarbete mellan universitet och högskolor. Man uttrycker sig så här: ”På nationell nivå” — jag förstår att det är Sverige — ”kan man inrikta sig på att ställa medel till förfogande för stipendier m.m. för att underlätta direktkontakter i form av studentutbyte och lärarkontakter mellan universiteten.” Uttryckssättet är egentligen ganska förbluffande: kan man inrikta sig på. Jag undrar om detta innebär — och jag riktar gärna denna fråga till föregående talare utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr — en avsiktsförklaring. Tycker man att detta är bra? Vill man detta? I så fall måste det innebära att moderaterna — och jag tror även folkpartiet har likartade förslag — nu får stöd i utrikesutskottet för att ställa stipendier till förfogande för att underlätta direktkontakter i form av studentutbyte och lärarkontakter mellan universiteten. Detta är alldeles utmärkt, om det nu verkligen är en viljeförklaring. Men det är litet svårt att utläsa av papperet. Det visar också karaktären av papperet. Det kan gå både fort och snabbt ibland i socialdemokratiskt ledd utrikespolitik att uttrycka stöd för och utsträcka bistånd till fjärran liggande länder. När det gäller vår egen världsdel och våra egna nära grannländer är trögheten påfallande. Såsom redan har betonats här i dag av bl.a. Carl Bildt är det nu framför alit de baltiska republikerna Estland, Lettland och Litauen som behöver vårt stöd och vår solidaritet.

Herr talman! Händelserna i Europa det senaste halvåret har gjort den utrikespolitiska debatten i Sverige något mer ”eurocentrisk”, som har framhävts tidigare i dag. Många välkomnar att för en gångs skull få ägna sig åt Europa i denna debatt. Trots det tänkte jag nu rikta in blicken mot mera avlägsna kontinenter, mindre viktiga för Sveriges omedelbara välfärd men betydelsefulla för världsfreden och för världsmedborgarnas mänskliga rättigheter. Den 16 november förra året, när vi alla satt som klistrade vid TV och radio för att följa det snabba sönderfallet av kommunismen i Östeuropa, gjorde en grupp kamouflageklädda salvadoranska soldater en räd in på det katolska universitetet UCA:s område i San Salvador. De hade order från sina överordnade i armén att identifiera och avrätta ledarskapet för jesuituniversitetet, ett känt centrum för självständig politisk debatt i El Salvador. Jag var där för någon månad sedan för att för Svenska frikyrkorådets räkning studera situationen för de mänskliga rättigheterna och fick tillfälle att se platsen för massakern. Man hade inte städat sedan dess. Det var det mest ohyggliga vittnesbörd om våld och terror som jag någonsin sett med egna ögon. Kvar på väggarna fanns stänk från prästernas hjärnsubstans. Tjocka blodspår fanns kvar på golvet efter det att prästernas döda kroppar släpats in på rummen igen. Ordern var utförd med största noggrannhet av soldaterna. De misstänkta regeringsoppositionella prästerna hade avlivats av sitt lands armé. Tragedin i El Salvador är inte enbart det intensifierade kriget mellan gerillan och armén. Det är framför allt den oerhörda brist på respekt för mänskliga rättigheter som följer i spåren av en polariserad konflikt. Det är ett resultat av att regeringen, trots att den tillsatts genom val, hyser en sådan grundläggande misstro mot kyrkor och samfund, fackliga organisationer och politiska partier, mänskliga rättighets-grupper och flyktingorganisationer, att dessa utsätts för attentat, trakasserier och förföljelser. Våldsamma räder mot snart sagt alla folkliga organisationer följde på gerillaoffensiven i november förra året. Samfund och mänskliga rättighets-grupper fick kontoren vandaliserade, material stulet eller förstört, medarbetare hotade, fängslade eller i vissa fall avrättade. Politiska och fackliga ledare lever under ständigt dödshot, har flyttat och gått under jorden eller avrättats. Vem som står för dessa förföljelser är helt klart: de utförs av armén och måste därmed ha regeringens stöd. Mitt i denna häxkittel finns USA. Med stora summor och välutbildade experter bistår USA samma salvadoranska armé som förutom sitt krig mot gerillan också förföljer de folkliga organisationerna i landet. Militära och politiska rådgivare från USA bistår den salvadoranska regeringen med råd och dåd. Den ljusglimt som finns i detta är FN:s generalsekreterares ambition att bistå fredsförhandlingar mellan de stridande parterna. Det är just i sådana situationer som FN gör allra mest nytta. I Nicaragua finns en annan problembild. Valsegern för UNO, där en liberal valts till vice president, är ett uttryck för ett djupt känt folkligt missnöje inte minst mot den galopperande ekonomiska försämringen i landet. Valsegern är historisk för Nicaragua, eftersom det har varit högst osäkert om värdet av den demokrati som genomfördes efter Somozas fall. Skulle sandinisterna acceptera ett av fundamenten i demokratin, nämligen maktskiftet? Vi vet inte ännu säkert. Det har hörts gurgel från sandinisterna. Även de svenska sandinistanhängarna har slokat som vissna rosor och verkar tro, några av dem i alla fall, att 60 36 av nicaraguanerna är nationella förrädare som inte inser sitt eget lands bästa. Själv är jag fundersam beträffande sandinisternas förmåga att till 100 70 acceptera ett demokratiskt system. Jag har hört sandinistiska regeringsföreträdare tala om att ”revolutionen inte kan rullas tillbaka” och om att oppositionen har orealistiska ambitioner. Men förhoppningsvis har man reviderat sin syn på demokratin sedan dess. Troligen går allt väl. Därmed har, hoppas jag, ytterligare ett steg tagits för Nicaraguas del på den väg som säkrar demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i landet. Detta är inte USA:s verk. Tvärtom har USA genom sitt ekonomiska och moraliska stöd till contras försvårat situationen för den inhemska, demokratiska och fredliga oppositionen i Nicaragua, som har kämpat i svår motvind under den sandinistiska regeringsperioden. Virgilio Godoy och Erick Ramirez har aldrig hyllats som frihetskämpar av USA. Förhoppningsvis kommer den amerikanska administrationen att inta en mer konstruktiv attityd i framtiden. Centralamerika rymmer fler tragedier. Det gäller exempelvis situationen i Panama, där visserligen en diktator har försvunnit, men genom en flagrant kränkning av internationell rätt från USA:s sida. Sedan har vi den bekymmersamma situationen i Guatemala, där konflikterna tar sig uttryck i grava övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta har dess värre drabbat även den svenska ambassaden. I snart sagt varje inrikespolitisk soppa i Centralamerika märks USA:s kockslev. Det är inte något nytt — det som är nytt är vårt eget perspektiv. USA:s Centralamerikapolitik står i plötslig och oväntad relief mot den nya sovjetiska utrikespolitiken. Sovjets president förefaller t.o.m. heja på sina forna lydstater när dessa sågar av kedjorna till Sovjet. I enlighet med den politik som har kommit att kallas för Sinatradoktrinen utlovas de forna öststaterna en självständig utveckling utan sovjetisk inblandning — ”TI did it my way”. Den tidigare sovjetiska utrikespolitiken, där militära invasioner i grannländer var ett naturligt inslag, föranledde dåvarande presidenten i USA att kalla Sovjet för ondskans imperium. Men det vore klädsamt om den amerikanska administrationen gjorde en genomgripande översyn av sin egen politik gentemot grannländerna. Det skulle gagna freden och demokratin. ”Ramboraider” på den nicaraguanska ambassaden i Panama, militärt stöd till gerillagrupper som vill störta lagligt valda regeringar och militärt stöd till arméer som systematiskt så att säga förgriper sig på mänskliga rättigheter passar inte in i den nya världsordning som vi alla drömmer om. Världen håller på att skaffa sig en ny måttstock för stormakters uppträdande. Oavsett om Sovjet lyckas införa demokrati och respekt för mänskliga rättigheter eller inte och oavsett om Baltikum ges frihet eller inte blir denna nya måttstock ett bestående bidrag från Gorbatjov till världens framåtskridande. Kraven på världens demokratiska stormakt har därmed ökat. Kanske behövs en Sinatradoktrin även för USA. Det centralamerikanska exemplet har inte bara lokalt intresse. Det finns två viktiga fundament för en värld i fred. Det ena gäller respekten för mänskliga rättigehter. Det andra gäller respekten för folkrätten. Om dessa båda fundament finns, minskar misstron dramatiskt stater emellan. Vi har sett detta i Östeuropa: Motorn för nedrustningsarbetet blev till stor del den islossning som skedde mellan USA och Sovjet. Denna islossning utlöstes bl.a. av Sovjets nya attityd till omvärlden som präglades av en större respekt för internationell lagstiftning, av ett avståndstagande från militära invasioner, av en större respekt för mänskliga rättigheter, åtminstone i omvärlden, av uttåget ur Afghanistan och av frigörelsen i Östeuropa — detta blev den naturliga följden av denna förändrade attityd. Nu skjuter nedrustningsarbetet äntligen fart. I Genåve har Sverige tagit över ordförandeskapet för förhandlingarna om kemiska vapen — och detta i en tid då det politiska trycket kraftigt har ökat när det gäller att helt förbjuda kemiska vapen. Hur oerhört viktigt det är att förbjuda kemiska vapen har inte minst Iraks hänsynslösa användande av sådana vapen mot den egna befolkningen visat. Ingela Mårtensson kommer senare i debatten att för folkpartiets räkning tala mera om situationen i Irak. Även på kärnvapenområdet har vi förhoppningar om framsteg. Kärnvapnen måste utplånas från jordens yta! Deras blotta existens utgör ett så starkt hot mot hela mänsklighetens och även jordens överlevnad att ingen tid får spillas i arbetet på att undanröja kärnvapnen helt och hållet. Risken finns dock att man, när de landbaserade missilerna försvinner, i stället företar en upprustning till havs. Marin nedrustning är därför ett område som alltmer glider in i fokus. Det är viktigt att inte detta område sväller när andra militära hot i vår omvärld minskar. Här är det svenska initiativet mycket viktigt. ESK-processen får nu en större och mera betydelsefull roll. Inte minst viktiga är de förhandlingar som där sker om den faktiska konventionella nedrustningen. Drömmen om en värld utan vapen förutsätter inte enbart skickliga förhandlare eller politisk vilja från kloka statsmän, utan den drömmen blir verklighet först när varje människa åtnjuter respekt för sina mänskliga rättigheter och när alla demokratiska stater i omvärlden är förvissade om att andra länder, stora som små, respekterar internationell rätt. Först då smälter misstron bort. örst då upplevs vapnen som onödiga. Inte minst därför kommer FN, förhoppningsvis, att få en allt större roll i det internationella samspelet. FN behöver användas, och vi måste tillåta FN och även förvänta oss av FN att man tar aktiv del i konfliktlösandet. Till slut, herr talman, vill jag understryka att det framför allt är glädjande att vi snart tycks kunna vinna nämnda segrar — det handlar då om dels respekten för folkrätten, dels respekten för mänskliga rättigheter även på vår egen kontinent.

Herr talman! Nordiskt samarbete är en omistlig del av vårt mellanfolkliga samarbete och hör också hemma i en utrikespolitisk debatt. Det här är en unik form av samarbete som väcker beundran i vår omvärld därför att det har växt fram på folklig grund. Det är människorna i de nordiska länderna som har velat ha detta samarbete, och det har varit till ovärderlig glädje för oss alla. Det nordiska samarbetet består av två delar: Det pragmatiska samarbetet i Nordiska rådet, där man tillvaratar de nordiska medborgarnas intressen på olika områden, dock inte utrikesintressena eller de säkerhetspolitiska intressena. Utrikesministrarnas, handelsministrarnas och biståndsministrarnas samarbete på de olika områdena. Utrikesministern har nu lämnat kammaren. Men jag skulle vilja säga att samarbetet i Nordiska rådet, framför allt på ministernivå, inte får komma i skymundan för andra integrationssträvanden som tar väldigt mycket tid i anspråk i regeringskanslierna. Det nordiska samarbetet måste tillmätas ett större intresse. Det måste få en mera dynamisk prägel. Konsekvenserna för det nordiska samarbetets del måste få en mycket mer framträdande plats i t.ex. EFTA-EG-förhandlingarna. Det finns en rädsla, och även en otålighet, hos parlamentarikerna för att man i dessa sammanhang skall glömma bort det nordiska eller för att man inte skall ge det nordiska tillräckligt med tid eller resurser. Det här framstår som mycket märkligt i vår omvärld, där demokratiseringsprocessen går allt snabbare och där den nordiska samarbetsmodellen väcker både intresse och beundran. Jag skulle här vilja föreslå att man till riksdagen lämnar en redovisning också för ministerrådets arbete på samma sätt som sker från parlamentarikersidan. Det är mycket rimligt att vi får en sådan redovisning. Vi skall inte låta oss nöja med det som kommer till Nordiska rådets parlamentariska församling. Det är ju viktigt att vi får se till helheten. Vidare skulle jag vilja poängtera några saker när det gäller den andra delen av det nordiska samarbetet. Det gäller då framför allt samarbetet mellan utrikesministrarna. Vi har genom pressmeddelanden kunnat ta del av utrikesministrarnas beslut om signaler till resp. land vid deras möte i Åbo härförleden. Det är intressant och glädjande att se att alla de fem ministrarna tillsammans på allvar har kunnat diskutera och komma fram till väsentliga ståndpunkter i fråga om situationen i Sydafrika och kunnat följa upp hela vårt arbete när det gäller kampen mot apartheidregimen. De har också tagit upp Mellanösternfrågan och sökt att i någon mån påverka den fruktansvärda utveckling som har ägt rum där och som inte tycks komma till någon lösning, där det ena bakslaget följer efter det andra på grund av oförmågan både från israelisk och från arabisk sida att tänka sig in i vilken situation man så småningom hamnar i om man inte sätter sig vid förhandlingsbordet. Där har vi anslutit oss till uppfattningen att det är PLO som skall företräda palestinierna. De har vidare tagit upp frågan om Etiopien, som utrikesutskottets ordförande nyss nämnde. Det är mycket viktigt att vi på nordisk bas kan göra insatser där för ett av världens absolut fattigaste folk, som lidit i många årtionden under förtryck, svält och umbäranden av ett helt ofattbart slag. Det är viktigt att vi inte bara nationellt utan också tillsammans i Norden kan föra ut detta budskap till de människor som behöver vårt stöd men också till omvärlden, så att man ser att små länder verkligen kan samarbeta på en praktisk grund men också på solidaritetens grund. Vi kan göra det med stolthet, därför att Norden skall inte bara skapa en trygghetsfär för de nordiska medborgarna, utan nordiskt samarbete är en nödvändighet i en alltmer internationaliserad värld. Det finns ingen motsats mellan detta att små länder samarbetar och att de samtidigt är aktiva utåt — tvärtom är det en styrka. Därav kommer också det engagemang som finns för att komma våra grannar i de baltiska republikerna till mötes. Vi har traditionellt mycket gemensamt med dem. Vi parlamentariker i Nordiska rådet har funnit att miljö, kultur och handel är frågor som tillsammans med mellanfolkligt samarbete på bred folklig grund skall vara utgångspunkten. Där förbereds nu ett arbete för den delegation som skall besöka dessa länder samt högsta sovjet i Moskva inom en nära framtid. Det är också viktigt att kunna konstatera att man på ministernivå diskuterar liknande saker och har kommit med en hel del åtgärder, t.ex. det nordiska miljöfinansieringinstitutet, som skall stödja de östeuropeiska ländernas strävan att söka lösningar på den katastrofala miljösituationen — en miljö som också är en del av vår. Något av detta framgår i den redovisning som vi i dag har fått från utrikesministern när det gäller utvecklingen i Östeuropa. Det finns alltså möjligheter till både nationell och nordisk mångfald i vårt stöd. Jag skulle vilja utveckla ett ämne som Margaretha af Ugglas tidigare var inne på, nämligen samarbetet med de baltiska länderna, så att ungdomar därifrån kan komma hit och studera på olika nivåer. Detta togs också upp i Nordiska rådet, där det dess värre inte fattades något beslut om att dessa ungdomar skulle ingå i Nordplus, som det nordiska samarbetet nu heter, men jag hoppas att vi tillsammans skall kunna verka för att situationen blir sådan att ungdomar från Baltikum kan ingå som en integrerad del i det arbetet. Det skulle vara av omåttligt stort värde för de unga människor som så gärna vill lära sig hur demokratiska samhällen fungerar och öka sina kunskaper. När det gäller biståndet till Östeuropa har vi inom centerpartiet mycket svårt att förstå att dessa länder skall stödjas med biståndsmedel. Behoven är oändliga i de områden som Sverige stöder med sin biståndspolitik. Fattigdomen, miljöförstörelsen och förtrycket tar ifrån miljoner, kanske miljarder barn och ungdomar deras framtid. Det är under sådana förhållanden helt främmande för oss i centerpartiet att ta biståndsmedel i anspråk för stödet till de östeuropeiska länderna. Här är det fråga om stöd på två skilda nivåer. Det är en avgrund mellan den situation som man i biståndsländerna befinner sig i och den prekära situation som man i Östeuropa befinner sig i. Problemen måste lösas var för sig. Vi får inte skapa ytterligare oro förutom den oro som redan finns i tredje världen, i de fattiga länderna, genom att vi i Europa sviker dem till förmån för Östeuropa. Jag vill också apostrofera Nelson Mandelas besök här i vårt land. Vi kan glädja oss över hans översvallande ord om det stöd han erfarit från Sveriges regeringar och det svenska folket. Samtidigt skall vi också besinna den verklighet som man har i Sydafrika, där man kanske inte ens har nått början på avskaffandet av apartheidpolitiken, där de flesta problem trots allt i dess djupa bemärkelse finns kvar och där människor förnedras dag efter dag. För att än en gång återvända till Nordiska rådet, vill jag säga att den parlamentariska församlingen vid sessionen i Reykjavik beslöt att uppdra åt regeringarna att kontrollera att sanktionerna och bojkotterna mot Sydafrika efterlevs. Det var dess värre inte en enig församling som fattade detta beslut, men det var en bred majoritet. Det här är mycket viktigt, för så länge denna avskyvärda politik är ett faktum måste den med de medel som står oss till buds bekämpas, så att folket får sina självklara rättigheter tillgodosedda. Då kan vi verkligen glädjas, inte bara åt Nelson Mandelas frigivning och hans energiska insatser, som är värda all beundran, utan också åt att folket har fått sin verkliga frihet. Herr talman! Trots den avspänning som vi bevittnar är vägen lång till en stabil situation och en värld i fred byggd på solidaritet och rättvisa. Fortfarande lurar kärnvapenhotet. Den nedrustning som de facto ägt rum och de beslut om nedskärning av kärnvapenarsenalerna som fattats har ju inte inneburit annat än en mycket blygsam minskning av kärnvapnens antal. Riskerna och hotet finns kvar där. Det är med den insikten som företrädare för alla riksdagspartier tillsammans med en rad yrkesgrupper mot kärnvapen bildat en arbetsgrupp som kommer att anordna en internationell konferens kring problemet ”kärnvapenkrig av misstag”. Detta är denna risk för misstag som har tagits på djupt allvar och diskuterats av många forskare över hela världen, och det är mycket väsentligt att den får komma till större uttryck. Ett stort antal experter — mer än 20 — har accepterat att delta. Riksdagens talman Peterson, Kungl. Vetenskapsakademien och utrikesdepartement stöder konferensen, som kommer att äga rum här i riksdagshuset i november. Folk världen över hyser stor oro, ja, skräck för krig, och det är framför allt kärnvapnen som är så skräckinjagande. Vi har en lång tradition här i Sverige av att arbeta för nedrustning, inte minst på kärnvapenområdet, och det är därför av stor betydelse att detta arbete fullföljs. Det är vår önskan i arbetsgruppen att slutdokumentet skall följas upp av den svenska regeringen i FN och i andra fora där det hör hemma. Till allra sist, herr talman, är jag glad att utrikesministern i sitt tal nämnde barnkonventionen. Att förverkliga dess intentioner är ett gigantiskt arbete, som jag hoppas skall bli en betydelsefull del av vårt lands internationella liksom nationella arbete. Barn i krig, barn som prostitueras, barn som svälter, barn som inte får någon utbildning, flyktingbarn, barn som utsätts för misshandel — alla dessa får genom konventionen ett lagligt internationellt skydd. Det är vår uppgift att se till att det också blir en verklighet för barnen att få leva i värdighet och med dessa rättigheter tillgodosedda. Men vägen dit är mycket lång, och det fordras stora insatser. Ingbritt Irhammar kommer att för centerpartiets räkning ta upp övriga frågor om mänskliga rättigheter.

Herr talman! Jag vill börja med ett avsnitt från Dalai Lamas bok: Över allt i världen sker i dag viktiga förändringar som kan förändra framtiden för oss och för hela mänskligheten och för den planet vi delar. Hoppet om fred, hoppet om miljön och hoppet om en mera människovänlig lösning för världens problem tycks vara större än någonsin tidigare. Jag vill ställa frågan: Kommer de som har makten i världen att klara av att fatta de beslut som behövs för att tillfredsställa dessa önskemål från människorna? Herr talman! Vi måste förstå och se sambanden mellan de beslut vi fattar. Det är därför olyckligt med mycket av den sektorsindelning vi tillämpar när vi delar in så många av besluten i olika utskott. Ibland, ja ganska ofta, tappar vi helhetsbilden. Det är kanske därför som vi ofta fattar beslut som i grunden strider mot varandra. Ett exempel är att vi måste ta miljöhänsyn i alla våra beslut. Vi säger att regnskogen måste bevaras, men samtidigt poängterar vi i ett annat utskott vikten av handeln med ädelträ, en handel som skövlar regnskogen. Ett annat exempel: Vi säger att det är viktigt att värna om freden. Men i försvarsutskottet, som hanterar frågorna om vårt försvar, beslutar vi att vi för vår säkerhet måste ha en egen konkurrenskraftig försvarsindustri som hela tiden måste ligga före. Det innebär i praktiken att vi inte alls strävar efter nedrustning utan i stället självklart bidrar till upprustningsspiralen. Försvarsindustrin vet hur hotbilden ser ut 2010. Vet vi politiker det, och är vi mogna att fatta de beslut som krävs för att förändra samhället i den riktning vi vill inför 2010? Sverige har under många år gjort sig känt internationellt för sina strävanden efter fred och nedrustning, för solidaritet med utsatta grupper. Men hur är det i dag med solidariteten? Under den senaste tiden har vi fått se en kraftig nedrustning på solidaritetssidan. Ett av de mest markanta exemplen på detta var det skamliga sätt som regeringen hanterade frågan om turkbulgarerna på. Den delegation som skickades till Bulgarien för att på plats studera de förtrycktas situation innebar ett klart steg tillbaka vad gäller Sveriges strävanden efter solidaritet och rättvisa i världen. Herr talman! Vem tror att förtryck är så lätt att se att en delegation efter några dagars besök kan konstatera att förtryck inte råder? Det skulle möjligen ha kunnat gå att se att förtryck råder. Det är betydligt enklare att konstatera. Men för att konstatera att förtryck inte råder behövs det ganska noggranna undersökningar. Om detta skulle t.ex. våra barn som har varit mobbade i skolan kunna vittna. Vi har under de senaste åren sett åtskilliga exempel på barn som farit mycket illa utan att vuxna ens observerat detta. I flera fall har det t.o.m. lett till att barn har begått självmord. Den svenska flyktingpolitiken vittnar inte längre om solidaritet med förtryckta grupper. Den vittnar mera om värnandet om det egna skinnet. Sverige behöver arbetskraft. Regeringen har föreslagit att vi kan ta arbetskraft från Baltikum, trots att de baltiska staterna säkert själva behöver sin arbetskraft. Under tiden detta diskuteras släpar polisen, på regeringens uppdrag, ut turkbulgarer och andra som funnit sin fristad här hos oss. Var finns logiken, solidariteten och helhetstänkandet? Vem kan över huvud taget förstå eller försvara detta? Inte heller på kärnvapensidan hänger ord och handling ihop. Sverige har föreslagit att överläggningar inleds om marin nedrustning. Taktiska kärnvapen till sjöss måste helt förbjudas, sade utrikesministern i sitt tal. Men samtidigt hindrar regeringen de kommuner som inte vill ta emot dessa kärnvapenbestyckade båtar i sina hamnar från att säga nej tack. Då är det inte deras vilja som gäller, utan då är det vår utrikespolitik. Hur tror regeringen att man över huvud taget skall nå resultat om man hela tiden förhindrar att det görs något i positiv riktning? Och hur har det blivit med solidariteten med de fattigaste och mest utsatta i världen? Ja, i den senaste informationen från biståndsministern framkom klart att det folkligt förankrade enprocentsmålet inte längre var avsett för de allra fattigaste, utan också skulle inkludera hjälp till bl.a. Östeuropa. Visst måste vi gå in och hjälpa till för att klara bl.a. vår egen miljö genom hjälp till öst. Vi i miljöpartiet de gröna motionerade om detta redan förra motionsomgången. Men vi måste kunna ta från vårt eget överflöd och inte från de allra fattigaste. Vi vet att nöden på inget vis har minskat i världen, och skall vi vara drivande i denna fråga, kan vi inte lägga oss på den miniminivå på 0,7 70 som FN satt upp för bistånd. Herr talman! Det beslutsärende från utrikesutskottet som i dag ligger på vårt bord är en mycket glädjande handling. Äntligen har det slit som bl.a. ISAK och andra folkrörelser bedrivit lett till resultat — ett fritt Namibia. Jag, som hade glädjen att få följa valrörelsen på plats i Namibia, känner en stor glädje över deras frigörelse, och jag önskar dem allt gott i framtiden. Nelson Mandelas besök här i går var en stor högtidsstund. Jag besökte ANC:s huvudkontor i Lusaka i höstas och fick på plats dela litet av känslan och kampen för Nelson Mandelas frigivande, som då var inne i en intensiv fas. Nu är det otroligt viktigt att vi inte glömmer att kampen för de svarta i Sydafrika på inget vis är över. Att som moderaterna har föreslagit lätta på bojkotten nu vore ett hårt slag mot frihetskampen. Det kommer att bli en lång och knagglig väg fram till ett rättvist och demokratiskt Sydafrika, och frihetskämparna där behöver vårt stöd.

Herr talman! Vi kom överens om att jag skulle avvakta en hel utskottsrunda innan jag begärde replik, och jag vill säga några ord till några av mina meddebattörer. Margaretha af Ugglas frågade mig hur jag ställer mig till vissa avsnitt i den promemoria om Östeuropasamarbetet som har delats ut och hur vi i utskottet kommer att ställa oss till vissa yrkanden från olika partier. Den debatten är jag inte beredd att ta här. När vi träffas i utrikesutskottet skall vi diskutera moderata och andra yrkanden. Jag har heller ingen möjlighet att kommentera den gula promemoria vi har fått. Jag har ännu inte hunnit läsa den. Däremot tycker jag att Margaretha af Ugglas är mycket orättvis när hon talar om den socialdemokratiska regeringens tröghet i samarbetet med Östeuropa. Det är bara några månader sedan Berlinmuren föll. Hur fort skall man kunna genomföra ett miljösamarbete? Det är bl.a. på det området samarbetet ligger. Det tar sin tid. Jag vill påstå att Sverige var mycket tidigt ute och lovade hjälp till de östeuropeiska staterna. Det krävs mycket expertarbete innan samarbetet kan sjösättas. Därför menar jag att Margaretha af Ugglas inställning på denna punkt är klart orättvis och felaktig. Till Karin Söder vill jag säga att jag delar den uppfattning som hon framför, att vårt bistånd skall gå till tredje världen. Det som sker nu är att biståndet ökar extra kraftigt. Då det kommer att innebära stora svårigheter att använda alltsammans i tredje världen är en tillfällig lösning att använda pengar för hjälp till Östeuropa. Karin Söder säger att tillståndet i östra Europa inte alls är så dåligt som det är på många håll i u-världen. Men jag har den senaste tiden sett ganska dramatiska skildringar av de stackars aids-drabbade barnen i Rumänien eller soppköksfolket i delar av Polen. Jag undrar ändå, Karin Söder, om inte i förhållande i delar av östra Europa i väsentliga avseenden kan jämföras med förhållandena i länder som vi ger bistånd till. Till sist några ord till Marianne Samuelson. Det är inte så att Sverige tar hit arbetskraft från Baltikum, utan vi ger ett visst antal människor i Baltikum tillfälle att komma hit för att få utbildning och även inkomster i svenska industrier. Det är inte något tvång, utan det är ett erbjudande som är riktat till Baltikums folk. Jag vill sedan bara till Marianne Samuelson tillägga att vi skall vara på det klara med att utrikespolitik inte är någon kommunal angelägenhet — det är en statlig angelägenhet.
Herr talman! Det är inte bara fråga om senfärdighet från socialdemokratins sida när det gäller Östeuropapolitiken — det är också fråga om nonchalans mot riksdagen.

Detta framförde jag som sagt tidigt i höstas här i riksdagen. Sedan har denna politik från socialdemokratins sida fortsatt. Man utnyttjade inte ens budgetpropositionen till att lägga fram ett ordentligt Östeuropaprogram. Vi får leta oss fram i budgetpropositionen för att hitta de olika posterna med anslag till Östeuropa, och det är mycket besvärligt att där uttyda vad socialdemokratin verkligen menar. Nu befinner vi oss i mitten av mars, och vi har utrikesdebatt. Det delas då ut till ledamöterna i riksdagen ett gult häfte om Sveriges samarbete med Östeuropa — det är väl en riksdagsteknisk innovation! Uppenbarligen har utrikesutskottets ordförande själv inte hunnit läsa det. Jag har i varje fall ögnat igenom det och kunnat upptäcka vissa saker i det. Jag tycker det är både nonchalant mot riksdagen och senfärdigt!
Herr talman! Det är absolut så att barnen i Rumänien, lika väl som de otroligt drabbade barnen i miljökatastrofområdena i Polen, lider oerhört mycket. Men ett faktum är ändå att det i de länderna finns en struktur på samhället. Samhället har vanskötts under många år, men det finns, framför allt i Rumänien, stora möjligheter att odla jorden, att få fram föda, osv. Det är bakgrunden till att vi bedömer de länderna på ett annat sätt än länderna i tredje världen. Det finns inga likheter mellan t.ex. Etiopien och Rumänien i de avseendena. Därför, menar vi, får vi inte agera så att man i de i dessa avseenden verkligt behövande länderna får uppfattningen att vi kan ta av det som varit avsett för dem och använda det i Östeuropa. Vi har faktiskt råd att också stödja utvecklingen i Östeuropa utan att behöva ta av biståndsanslaget — det är vår uppfattning i centerpartiet.
Herr talman! Det är glädjande att utrikesutskottets ordförande inte har samma uppfattning när det gäller biståndet som biståndsministern utan anser att vi måste öka biståndet för att klara även stödet till Östeuropa — det var inte alls så som biståndsministern uttryckte sig vid informationsstunden i förra veckan. Där framkom det ganska klart att enprocentsmålet skulle täcka hela det internationella engagemanget. När det gäller arbetskraften lämnade Stig Alemyr också en annan information än den som utgått från regeringen, nämligen att vi skall erbjuda folk från Baltikum utbildning i vår industri. När den propån kom var det faktiskt motiverat av att vi behövde arbetskraft till vår industri. Förslaget var att människor från Baltikum skulle få komma hit och arbeta. Jag kan i så fall inte förstå varför inte människorna från Bulgarien skulle ha samma behov av att lära sig industriarbete. Jag ser liksom ingen skillnad mellan de grupperna. Så till frågan om kärnvapenbestyckade fartyg i kommunala hamnar. Det kanske kan anses vara utrikespolitik att de kommer och hälsar på i kommunen, men om man inbjuder arméchefen tror jag inte att han kommer åkande med sina stridsvagnar. Det finns ingen anledning att göra kommunala besök med kärnvapenbestyckade fartyg. Det tycker jag att regeringen och kommunerna tillsammans kan säga nej tack till.
Herr talman! Det finns ett mycket stort behov av arbetskraft i Sverige — det har jag aldrig förnekat; ingen har förnekat det. Men jag förnekar att vi skall ta hit folk från Baltikum. Det är sant, som jag säger, att vi erbjuder dem att komma hit, och vill de komma till oss är det ett mycket värdefullt tillskott på vår arbetsmarknad. Samtidigt får dessa människor en inkomst och en utbildning, ökade kunskaper, att sedan använda i uppbyggnaden av det egna landet. Margaretha af Ugglas talade på nytt om senfärdighet. Jag hävdar att det är ett felaktigt påstående — det är inte fråga om någon senfärdighet. Där står mening mot mening. Men sedan sade Margaretha af Ugglas att det också är nonchalans mot riksdagen. Det kan inte vara nonchalans mot riksdagen att man inte gör som Margaretha af Ugglas vill varje gång. Det är ju fråga om ett enskilt framfört önskemål, och det finns ingen skyldighet för regeringen att tillgodose sådana. Till sist några ord till Karin Söder. Jag tror inte vi har några delade meningar om situationen i Östeuropa. Det finns säkert mycket goda förutsättningar, om man får en förståndig samhällsorganisation, att verkligen bygga upp de här länderna. Det finns t.ex. oerhört mycket jord och mineral. Men länderna är förstörda genom felaktigt styrelseskick. Men just i dag är läget ändå sådant — det är just i dag de här barnen lider så eländigt, och därför är det just i dag så nödvändigt att man visar solidaritet med dem. På sikt är jag ganska optimistisk. När det har gått något årtionde har, tror jag, det centrala Europas förhållanden väsentligt förbättrats, och då kommer det inte längre att föreligga behov av svenskt bistånd där.
Herr talman! Jag brukar sällan få mina önskningar uppfyllda av den socialdemokratiska regeringen. Men nu är det ju riksdagspraxis och demokratisk praxis i Sverige att regeringen presenterar sina förslag till riksdagen i form av propositioner — så är det faktiskt, Stig Alemyr. Jag vet inte riktigt vilken status papperet med det vackra gula omslaget har. Det är uppenbarligen så att även utrikesutskottets ordförande är tämligen förvirrad på denna punkt. Det som står i papperet blir uppenbarligen inte säkert socialdemokratisk politik i utrikesutskottet. Stig Alemyr kunde ju inte ge mig besked, huruvida det som står här också kommer att föras fram i utrikesutskottet och huruvida vi därmed kan få en del av våra motionsförslag bifallna. Uppenbarligen råder det tämligen stor förvirring om vilken status det här papperet har. Och det tycker jag är alldeles riktigt — man kan vara förvirrad på den punkten. Det är en riksdagsteknisk innovation att komma med ett sådant papper i början av en utrikesdebatt, och det är nonchalant mot riksdagen.
Herr talman! Det är inget tvivel om att det finns många barn som lider oerhört i de östeuropeiska länderna liksom det finns det också i andra europeiska länder, t.o.m. i vårt land, även om vi kanske inte alltid vill inse det. Men det synes vara en skillnad i uppfattningen att vi menar att vi måste stödja barnen också i Östeuropa och hjälpa dem till ett värdigt liv men inte på bekostnad av många miljoner barn i andra länder som faktiskt också behöver vårt stöd. Däri ligger skillnaden. Det finns många organisationer som är djupt engagerade i stödet till barnen i Östeuropa, inte minst i Rumänien, där det har påbörjats ett mycket fint arbete och dit det, både på frivillig väg och på annan väg, kommer resurser som man kan använda för detta. Det finns lösningar också för den delen.

Herr talman! Det var ju bra att utrikesutskottets ordförande erkände att vi faktiskt behöver arbetskraft, och att det var en av idéerna med att använda den här modellen — att ta hit folk från Baltikum. Men då kanske också utrikesutskottets ordförande kan tala om varför regeringen inte kan låta dem som redan befinner sig i landet — och i det här fallet tänker jag på Bulgarienturkarna — få utgöra den arbetskraften och få en chans, om de så vill, att direkt börja jobba, i den mån det går.

Herr talman! Jag tänker här kort ta upp två internationella frågor som direkt berör vårt eget land, och då speciellt det arbete kring säkerhetspolitiken som nu pågår inom försvarskommittén. Under de två senaste dagarna följde jag de nedrustningsförhandlingar i Genéeve som nu i huvudsak ägnas en konvention, som skall göra att det någon gång efter år 2000 inte längre finns några kemiska vapen i världen. Vår nedrustningsambassadör Carl Magnus Hyltenius är i år ordförande i denna del av nedrustningskonferensen, CD. Den internationella avspänningen har naturligtvis lett till vissa framsteg i kemivapenförhandlingarna, även om de ännu inte varit så stora som vid exempelvis förhandlingarna om konventionella rustningar i Wien. Det mest påtagliga är att Sovjet och USA bilateralt — dvs. vid sidan av CD i Geneve — kommit överens om att skära ned sina lager av kemiska vapen med 80 20. De har också lovat att skynda på förhandlingarna om en konvention i Genéve. Dåvarande vicepresidenten Bush lade 1984 fram ett kemivapenförslag vid ett besök hos CD i Genéve. Många tror därför att USA är angeläget att få ett avtal under Bushs första presidentperiod, dvs. senast 1992. Positivt är exempelvis att Bush i sitt FN-tal i september 1989 konstaterade att det är möjligt att lösa verifikationsfrågorna i samband med en kemivapenkonvention. Förra veckan meddelades att de kemiska vapen som USA haft lagrade i Europa — i Västtyskland — nu skall transporteras till Johnstonatollen i Stilla havet och förstöras där. Det är en viktig politisk markering från USA:s sida, som visar att man inte längre anser att retalieringskapacitet behövs gentemot Sovjet. USA och Sovjet är hittills de enda stater som verkligen medgivit att de har kemiska vapen, men många misstänker att sådana vapen finns lagrade i flera andra s.k. kemivapenkapabla länder. Kemiska vapen har senast bevisligen med viss militär framgång använts av Irak i Gulfkriget. USA håller sedan några år på med att utveckla en ny och mycket sofistikerad typ av kemiska vapen — s.k. binära vapen. Det projektet är försenat till följd av tekniska problem, så några binära vapen har inte som planerats kunnat tillföras USA:s arsenaler. Det är naturligtvis absurt att stora resurser nu satsas på att utveckla och tillverka nya kemiska vapen för att sedan enligt en internationell konvention förstöra dem under den följande tioårsperioden. USA har för övrigt meddelat att man avser att behålla ca 2 70 av sina kemiska vapen — det motsvarar ca 500 ton — till dess man är absolut säker på att alla ”kemivapenkapabla” stater fullt ut följer kemivapenkonventionen och förstör alla sina vapen. Tyvärr kan man inte befria sig från intrycket att en av anledningarna till att det just nu går trögt i kemivapenförhandlingarna i Gené&ve helt enkelt är att en del av Bushadministrationen — Pentagon — först vill få fram fungerande binära vapen och lägga upp ett lager av dem, som sedan blir de sista kemiska vapen som kommer att förstöras, om vi får en världsomfattande konvention om förbud mot sådana vapen. Om det vill sig riktigt illa kan det komma att dröja långt in på 90-talet innan denna förutsättning för en kemivapenkonvention är uppfylld. Sedan tar det naturligtvis flera år innan tillräckligt många stater ratificerat konventionen, så att den träder i kraft, och sedan följer en tioårig avvecklingsperiod, som kan bli längre om USA insisterar på att behålla 2 20 av sina lager. Mycket tyder därför på att vi kommer att få leva med de kemiska vapnen långt in på 2000-talet. Samtidigt är det uppenbart att varken USA eller Sovjet har behov av några kemiska vapen för sin säkerhet. Ingen kan rimligen förneka att de två supermakterna har mer än nog av andra och mer verkningsfulla vapen, om de någon gång i framtiden skulle behöva retaliera vid ett kemivapenangrepp. Sovjet har för övrigt mot denna bakgrund erbjudit sig att gå ned till nolläget, dvs. förstöra sina kemiska vapen. USA:s resonemang om behovet av att behålla 500 ton — 2 70 — är därför inte bara ologiskt och svårbegripligt, det är också ett ställningstagande som nästan säkert gör det omöjligt att uppnå en kemivapenkonvention åtminstone under Bushs första presidentperiod. När USA säger sig vilja behålla 500 ton, handlar det om en så liten kvanti tet att den inte är meningsfull annat än som retaliering mot någon mindre stat i tredje världen — och i en sådan situation har USA mycket bättre militära vapen, som ger mindre politiska skadeverkningar, att ta till. Det enda säkra sättet att få bort de kemiska vapnen från alla vapenarsenaler före år 2000 vore att USA och Sovjet bilateralt beslöt sig för att förstöra alla sina kemiska vapen. Då skulle förhandlingarna om en kemivapenkonvention kunna slutföras i Genåve inom ett års tid. Därmed skulle en kontrollregim skapas, som effektivt spårar upp eventuella brott mot ett universellt kemivapenförbud. USA, Sovjet och andra större industristater har redan fredliga men synnerligen effektiva sanktionsmöjligheter, om mot förmodan någon stat, exempelvis i Mellanöstern, skulle försöka skaffa sig kemiska vapen. Min slutsats är att det finns mycket goda rationella skäl för att ta politiska initiativ vid sidan av CD-förhandlingarna i Genåve, om världen under överskådlig tid skall kunna befrias från det gissel, framför allt för u-länderna, som de kemiska vapnen hotar att bli, om ingenting görs. Herr talman! Den andra frågan jag tänkte ta upp gäller Sovjets kärnvapenprov. Vid ett utskottsförhör i Högsta Sovjet i Moskva förra veckan meddelade en representant för Röda armén att Sovjet inom en treårsperiod kommer att sluta testa kärnvapen i Semipalatinsk, som ligger i Kazachstan. I framtiden skall alla test genomföras på en ö i Barents hav, Novaja Zemlja, norr om polcirkeln. Orsaken till detta beslut är de mycket starka protester som framförts från hundratusentals sovjetmedborgare som lever i närheten av Semipalatinsk. De leds av en kazakisk poet, Suleimenov, som bor nära Semipalatinsk och som valts till Högsta Sovjet i Moskva. Enligt honom läckte två underjordiska kärnvapenprov så sent som i februari i år och utsatte lokalbefolkningen för höjda doser av radioaktivitet. En annan parlamentariker, Shcherbak, har i egenskap av ledamot av Högsta Sovjets miljökommitté undersökt förhållandena i testområdet. Han berättar att den ”socio-psykologiska atmosfären” i Semipalatinsk är mycket spänd. Befolkningen anser sig ha blivit utsatt för läckande radioaktivitet vid ett flertal tillfällen. Enligt Röda arméns talesman skall dock ytterligare 27 underjordiska kärnvapensprängningar genomföras i Semipalatinsk under de närmaste tre åren innan verksamheten definitivt flyttas till Novaja Zemlja. Om den siffran motsvarar alla planerade sovjetiska provsprängningar under de närmaste tre åren, innebär det en kraftig minskning av antalet prov jämfört med tidigare år. Från nordiska utgångspunkter kunde inte Sovjets val av nytt testområde vara mer olämpligt. Att man bestämt sig för en arktisk ö beror naturligtvis på att befolkningen där är så liten att miljörörelsens protester kan hanteras lättare än i Kazachstan. I början av 1960-talet genomförde Sovjet stora vätebombsprov i atmosfären över Novaja Zemlja. Folkrättsligt har naturligtvis Sovjet rätt att testa kärnvapen på sitt eget territorium. Det är faktiskt först när radioaktivitet sprids utanför Sovjets gränser som frågan kommer i en helt annan dager. Om Sovjet hittills inte har kunnat göra helt täta underjordiska prov i Semipalatinsk, dvs. utan att radioaktivitet läckt ut i omgivningen, har man anledning att frukta liknande incidenter på Novaja Zemlja. Det betyder okontrollerad spridning av radioaktivitet i den känsliga arktiska miljön. Det innebär också en risk för spridning av radioaktivitet över Barents hav, Kolahalvön och de nordliga delarna av Norge, Finland och Sverige. Detta kan vi naturligtvis inte acceptera. President Gorbatjov höll i oktober 1987 ett tal i Murmansk, där han inbjöd till samarbete med de nordiska länderna kring skyddet av den arktiska miljön. Han upprepade detta i sitt Finlandiatal i fjol höst. Det finns nu goda skäl för Sverige, Norge och Finland att var för sig och gemensamt protestera mot de sovjetiska planerna att flytta kärnvapenproven till Novaja Semlja. Många medlemmar av Nordiska rådet har varit synnerligen angelägna att ta upp parlamentariska kontakter med sina kolleger i Högsta rådet i Moskva. Det borde vara en självklarhet att frågan om kärnvapenprov på Novaja Semlja ges högsta prioritet vid sådana kontakter. I den nya glasnostanda som nu också präglar kontakterna med de delar av Sovjetunionen som gränsar mot Norden bör vi från nordisk sida nu göra vårt yttersta för att väcka miljöopinionen på Kola, i Leningrad och i Baltikum för de faror som hotar vid en flyttning av kärnvapenproven från Semipalatinsk till Novaja Semlja. Självfallet bör också den svenska riksdagen reagera mot dessa planer, om inte förr så till hösten när vi behandlar nedrustningsfrågorna. Det måste rimligen vara möjligt att få en ändring på beslutet i Moskva. Kan opinionen i Kazachstan få Högsta Sovjet och Röda armén att stoppa proven i Semipalatinsk, måste det vara möjligt för en liknande opinion i de nordvästra delarna av Sovjetunionen och i de närbelägna nordiska länderna att sätta stopp för planerna att flytta hela provverksamheten till Novaja Semlja. Den bästa lösningen på det här problemet är att helt upphöra med kärnvapenprov. Tyvärr har förhandlingarna i den frågan vid CD i Geneve på senare år blockerats av USA. En ny möjlighet att öka det internationella politiska trycket mot beslutsfattarna i Washington och Moskva ges i augusti, då en ny översynskonferens om icke-spridningsfördraget, NPT, samlas i New York. Där har de nordiska länderna ytterligare en anledning att agera mycket kraftfullt — var för sig och gemensamt.